Herr talman! Jag vill bara för klarhetens skull upplysa kammaren om, vilket inte klart framgick av Maj Brit: Theorins anförande, att det är ett enigt försvarsutskott — alltså även socialdemokraterna — som står bakom avstyrkandet av hennes två motioner 1043 och 1450. Maj Britt Theorin har gjort sig till tolk för önskan att avskaffa svensk flygindustri. Jag vill inte tro att hon då talar för hela sitt partis räkning. Vad sedan gäller diskussionen om B3LA vet jag att min partivän Per-Olof Strindberg kommer tillbaka till den frågan.
Herr talman! Jag har talat om det som debatten i dag rör, nämligen om vi skalllåsa ytterligare pengar för utveckling av ett nytt flygplansäventyr eller ej. Jag har försökt klargöra fakta, som Per Petersson väl känner från försvarsutredningen men som han behagar sörnma och inte ta fram i debatten. Såväl kostnaderna för som konsekvenserna av B3LA kände den förra försvarsutredningen väl till. Vi diskuterade i försvarsutredningen olika Försvarspolitiken, alternativ. Själv reserverade jag mig emot såväl BILA som A 20, och motiven till detta klargjordes i min reservation: dels har vi inte behov av dessa två plan, dels har vi inte resurser att utveckla dem. När det gäller B3LA är socialdemokratin, som Per Petersson väl känner till. helt enig. När det gäller A 20 vill jag säga att jag i dag med glädje har kunnat konstatera en mycket stor tveksamhet hos hela socialdemokratin mot A 20 projektet med den kostnadsutveckling som detta visar. Per Petersson vet också att det har diskuterats olika alternativ, såväl köp som licenstillverkning. I min reservation till försvarsutredningen har jag också redogjort för dem som tänkbara alternativ för framtiden. Men det är viktigt att vi i dag talar om vilka konsekvenser från kostnadssynpunkt och sysselsättningssynpunkt som beslutet nu innebär. Det är vårt ansvar här i riksdagen att säga ifrån när vi — av ekonomiska och andra skäl —- inte längre kan följa industrins önskemål. Det faller också på vårt ansvar att ta konsekvenserna och tillsammans med industrin planera för en annan produktion. Detta har riksdagen vid två tillfällen fattat beslut om, dels 1976, dels i förra veckan. Det är den borgerliga regeringens sak att följa riksdagens beslut.
Herr talman! Maj Britt Theorin åberopar det kunnande hon har inhämtat genom sitt ledamotskap av förra försvarsutredningen. Det var ju fler än Maj Britt Theorin som satt med i den utredningen. Vi fick alla i utredningen — jag tror inte att vi var närvarande vid försvarsutredningens sammanträden i mindre utsträckning än Maj Britt Theorin — viss information. Det ledde oss fram till olika ställningstaganden. Maj Britt Theorin hamnade på en helt egen linje i en reservation. Hon fullföljde den i motioner till riksdagen, som också blev behandlade i vederbörlig ordning. När riksdagen fattade beslut om Maj Britt Theorins motioner, byggda på hennes reservation, fick hon stöd för sina förslag här i kammaren enbart av vpk.
Herr talman! Om vi nu skall tala om vad vi lärde oss i utredningen, Per Petersson, så vill jag säga att vi lärde oss såväl vad kostnaderna skulle bli för dessa två plan som vilka konsekvenserna skulle bli för de svenska skattebetalarna. Ni valde att gå ur det bekymret genom att inte företa den höjning av försvarsramen som var nödvändig om den skulle kunna rymma B3LA. som ni ville ha med. De övriga socialdemokraterna i utredningen sade då ja till A 20, som kunde rymmas inom den kostnadsram man då beräknade; 50,5 miljarder för 5 år. I dag har jag kunnat konstatera i debatten — och också efter att ha läst B3LA-beredningens rapport från i höstas — att kostnaderna för A 20 skjuter i höjden. Socialdemokratiska företrädare har här i riksdagen i dag sagt att man mot bakgrund av denna kostnadsutveckling är mycket tveksam till A 20 och att det finns olika andra alternativ att titta på. Även om jag för ett år sedan inte fick stöd av socialdemokratin i sin helhet beträffande nej till A 20 så tror jag, efter att ha lyssnat på debatten i dag, alt när vi är redo att gå till beslut i flygplansfrågan när den nya utredningen är klar med sitt arbete, så är vi helt eniga på den här punkten. Jag har i reservation till försvarsutredningen redovisat skälen varför jag ansåg att det inte var nödvändigt med en tredje utveckling av Viggen. Vi har där haft olika bedömningar, men det är möjligt att vi i slutändan hamnar på samma ståndpunkt, och det hälsar jag naturligtvis med tillfredsställelse. Det viktigaste är emellertid att riksdagen är medveten om vilka beslut den i dag fattar. I dag låser man upp ytterligare 300 miljoner till industrin — 300 miljoner som industrin kommer att använda som utpressning på politikerna när slutligt beslut så småningom skall fattas. Denna kunskap bör riksdagens ledamöter ha och kunskapen om vad som ligger i förlängningen, nämligen många tiotals miljarder kronor för ett nytt flygplansäventyr. Det är det socialdemokratin säger nej till.

Herr talman! Under den senaste tiden har vi här i kammaren fattat en rad beslut som rört villkoren för landets pensionärer, barnfamiljer, handikappade och andra utsatta grupper. Inför många av dessa beslut har regeringens företrädare hävdat, att visst skulle en förbättring för den ena eller den andra av dessa grupper ha varit befogad och önskvärd, men vi måste ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Man har sagt att landets ekonomiska situation är sådan att vi måste acceptera att svångremmen dras åt. Det har också sagts att vi måste acceptera att den offentliga sektorn hålls igen. Den offentliga sektorn har i det sammanhanget varit sjukvård, långtidsvård, barnomsorg, det kulturella utbudet och andra samhälleliga verksamheter som kan bidra till att göra tillvaron bättre för de vanliga människorna i samhället. Men till den offentliga sektorn räknas definitivt inte den militära apparaten. Den behöver inte ta hänsyn till att landets ekonomi är ansträngd. Hit skall miljonerna fortsätta att rulla i en ständig ström. För generaler och rustningsindustri existerar inte vare sig dåliga tider eller ansträngd samhällsekonomi. Detta land skall fortsätta att tävla om att hålla en bronsplats i den militära rustningsligan, avseende rustningsutgifter per capita. Endast USA och Israel anser sig ha råd och behov av större satsningar på krigsmaskineriet. Och då skall märkas att vi är ett neutralt land, som trots att neutraliteten genom åren då och då har naggats i kanten ändock röner uppskattning och internationellt erkännande. Detta förhållande, att vi röner uppskattning för vår neutralitetspolitik och att Sverige i olika internationella sammanhang ställt förslag i syfte att bidra till avspänning och begränsningar av kapprustningen, både förpliktar och ger oss speciella möjligheter att spela en betydelsefull roll för att åstadkomma nödvändiga steg mot en avrustning. Men för detta krävs att Sverige verkligen följer upp sina internationella framstötar med praktiska handlingar, som visar att vi menar allvar med vårt tal om behovet av avspänning och nedrustning. I sådan riktning pekar inte det förhållandet att vi ger militärstrategerna resurser Försvarspolitiken, att fortsätta leka militär stormakt. Vi kommunister betraktar den svenska neutralitets och icke-allianspolitiken som ett viktigt bidrag i den internationella fredspolitiken. Viser det som vår uppgift att skydda och förstärka dessa inslag, men vi anser det också vara vår plikt att fästa uppmärksamhet på åtgärder som bidrar till att försvaga vår internationella situation, och hit hör utan tvekan vårt lands otroligt höga militärutgifter. Det förhållandet att Sveriges krigsmakt står i beroendeförhållande till Natomakterna för sin materielförsörjning utgör ett annat negativt inslag. Från vår sida bedömer vi f.n. den internationella utvecklingen positivt. Helsingforskonferensen utgjorde ett viktigt steg i strävan att reglera relationerna mellan folken i vår del av världen. FN:s extra nedrustningssession i maj i år kan bli ett annat viktigt bidrag i strävan efter att skapa säkerhet för alla folk. Dessa initiativ kan följas upp med konkreta åtgärder från svensk sida, t.ex. att vi ansluter oss till det finska förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden. Detta är enligt vår uppfattning bättre för Sveriges folk och den internationella avspänningen än den militära stormaktsleken. Vi ser också ett klart samband mellan kampen för avspänning och fredlig samexistens och social och ekonomisk utveckling. Men vi vet också att det i världen finns krafter vilkas strävan inte går i denna riktning. De stora rustningsindustrierna, som gör enorma vinster på fortsatt kapprustning, fasar vid varje tecken på avspänning i vår värld. Nyligen kunde vi läsa att svenska industrier på licens sålde vapen till länder och användningsområden som för svensk opinion var helt oacceptabla. Företagens argument för denna handel var att det svenska försvarets vapeninköp skulle bli avsevärt dyrare, därest de inte fick möjligheter att fortsätta att handla på det sättet. Det svenska försvarets inköp fick alltså tjäna som ursäkt för denna oacceptabla verksamhet. Herr talman! Vi har i vår motion 289 uttalat oss för en helt ny försvarsordning, som bygger på neutralitetens och folkförsvarets principer och på en nedskärning av de svenska rustningsutgifterna med 50 96. Vi anser att det är tid att göra upp med illusionen att Sverige genom en enorm satsning på krigsmakten skulle kunna avskräcka en stormakt från att anfalla vårt land. Låt mig här anknyta till de inlägg som i den här debatten har gjorts av herrar Krönmark, Aulin och Per Petersson, samtliga naturligtvis moderater. De har gång på gång stått upp och hävdat att det gäller för vårt land att skapa ett sådant försvar att det avskräcker stormakter från att angripa oss. Herr Krönmark gick till och med så långt att han sade att han ute i världen fått bekräftat att man uppskattade att vi skulle kunna tjänstgöra som en trovärdig sköld mellan de två stormakterna och att det svenska försvaret skulle bidra till avspänning i vår del av Europa. Jag kan väl tänka mig att det finns statschefer som sagt att de uppskattar svensk neutralitetspolitik och att den är ett viktigt bidrag till att skapa avspänning i Europa. Men att det skulle finnas någon ansvarig som säger att det tjänar avspänningen och bidrar till att stoppa kapprustningen att vi deltar i den militära kapprustningen är för mig helt obegripligt, och det kan säkerligen inte heller vara riktigt. Men att svensk neutralitetspolitik röner uppmärksamhet, även i Sovjetunionen, är helt klart. Det är också en helt berättigad uppmärksamhet och uppskattning som vi i det avseendet röner. Avspänningens tankar måste naturligtvis tillföras brännbart stoff. Hur handlar då herrar Per Petersson och Krönmark i dessa frågor? Per Petersson har agerat med en viss framgång och faktiskt lyckats förhindra ett bilföretag att förlägga sin verksamhet till Luleå. Herr Petersson är tydligen helt okunnig om att nästan samtliga världens stora bilföretag har etablerat sig här och att transnationella företag köpt upp hela sektorer av det här landet. Men om en sovjetisk bilfirma vill ha en anläggning i Luleå, ryggar Per Petersson märkbart och tror att det äventyrar vår nationella säkerhet. Herr Krönmark pekar på att utvecklingen i Murmansk är sådan att det finns anledning för oss att höja ett varnande finger och ytterligare skärpa vår försvarsberedskap. Men herr Krönmark säger inte ett ord om att vi omges av NATO-stater och att NATO i princip har belagt hela Europa med kärnvapenspetsar riktade mot de socialistiska staterna. Men det tycks inte vara intressant i sammanhanget. På det sättet får man en ensidighet i argumentationen som inte bidrar till att skapa vare sig avrustning eller möjligheter till avspänning i vår värld. Jag menar alltså att den målsättning som har antagits, att vi skulle kunna tjänstgöra som något slags sköld mellan dessa två stormakter, är orimlig. Och den blir mer orimlig när vårt försvar är uppbyggt på exakt samma sätt som en eventuellt anfallande stormakt har byggt upp sitt försvar. Internationella erfarenheter, t.ex. från Vietnam, visar att en liten nation genom att avstå från ett dyrt skalförsvar med dyrbara vapenbärare, stridsvagnar och flygplan, och i stället välja folkförsvaret utrustat med lättare vapen, inte bara kan göra livet surt för fienden utan även slutligen utgå som segrare. Jag vill åter betona att vår uppfattning är att de stora insatserna när det gäller att skapa trygghet och säkerhet för vårt lands folk måste ligga i att bekämpa inflationen och bidra till ekonomisk och social utveckling både här hemma och i vår omvärld. Detta synsätt står i skarp kontrast till exempelvis Sir Peter Hill-Nortons vid NATO:s militärkommitté, som vädjar till de små NA TO-länderna att dessa trots den ekonomiska krisen skall upprätthålla höga militärutgifter.

Det är dessa teorier som leder till att världens militärutgifter nu utgör 388 miljarder dollar eller nästan 1 900 miljarder kronor per år — och vårt land bidrar i den leken med över 14 miljarder kronor, vilket betyder att vi nu nästan lägger 500 kr. per sekund till den militära rustningsindustrin. Samtidigt vet vi att miljontals människor går arbetslösa och bostadslösa, att Försvarspolitiken, hundratals miljoner är undernärda eller håller på att dö av svält. Dessa militärutgifter förekommer i en värld, där antalet analfabeter i absoluta tal stiger och där tusentals barn varje år blir blinda av trakom eller vitaminbrist.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

Herr talman! Låt mig bara få göra ett par kommentarer till några påståenden som har gjorts här i dag. Det har talats om de enorma satsningar som vi i Sverige gör på det militära försvarets område. Man räknar då gärna i kostnad per capita. Jag kan inte finna annat än att det är ett helt orimligt sätt att räkna när man bedömer ett lands behov av försvar. Jag vill bara erinra om att 1977 års försvarsbeslut med den penningvärdeförsämring vi har haft sedan dess innebär en urholkning av . det militära försvaret. Jag vill erinra om ytterligare tre viktiga saker, som man bör ha i minnet när man beräknar försvarskostnader. Sverige är ett alliansfritt land syftande till neutralitet i krig. Vi är alltså helt hänvisade till våra egna försvarskrafter för bevarande av fred och frihet. Sverige har långa gränser och Sverige har en stor geografisk yta att försvara. Det är tre faktorer som man måste ta hänsyn till när man bedömer försvarskostnaderna. Ett annat mycket populärt påstående, som har gjorts här i dag, är att det är ett oherrans slöseri i försvaret. De som kommer med detta påstående tycks vara helt omedvetna om att det inte finns någon gren av den svenska statsförvaltningen som i lika hög grad som försvaret är utsatt för rationaliseringar, både på enskilda förband och när det gäller fredsorganisationen som helhet. Jag tycker att man bör ha det klart för sig. Försvarsministern beklagade tidigare i dag att försvarsdebatten i så stor utsträckning har dominerats av diskussionen om B3LA. Jag delar den uppfattningen. Men genom tidningar och massmedia har vi inför dagens försvarsdebatt upplysts om att politiker och framstående militära talesmän hävdat att Sverige inte har råd med flygplanet B3LA. Såvitt jag förstår tolkar rubrikerna bl.a. de militära talesmännen helt fel, ty vad som emellanåt är sagt från militärt håll är närmast att BILA inte ryms inom de ekonomiska ramar som nu gäller för försvaret. Och det är ju faktiskt något helt annat. analysera konsekvenserna — vare sig för säkerhets och försvarspolitiken eller för de anställda inom flygindustrins utvecklingsavdelning. Reservanterna har desslikes så bråttom, att de inte vill avvakta resultatet av det kommittéarbete som pågår för att utreda de samhällsekonomiska, säkerhetspolitiska och industripolitiska konsekvenserna av att B3LA inte skulle utvecklas. Detta är onekligen ett förvånansvärt sätt att behandla en mycket viktig fråga. Vi får inte glömma varför vi här i Sverige skaffade oss en inhemsk flygindustri. Jag vill mot bakgrund av detta citera ett par rader ur propositionen 149 år 1938. Där erinras bl.a. on 1936 års försvarsbeslut, som innebar att ”anskaffning av materiel borde ordnas på sådant sätt, att därigenom möjliggjordes och underlättades utvecklingen av en för vår försvarsberedskap nödvändig inhemsk flygmaterielindustri”. Detta fick dock enligt propositionen inte utgöra något hinder för att i avvaktan på denna uppbyggnad anskaffa materiel från utlandet. Ja, detta var ett 40 år gammalt citat - en erinran om det betydelsefulla beslut som riksdagen i enighet fattade om utveckling av en svensk flygindustri. Man insåg då att detta var nödvändigt från säkerhetspolitisk synpunkt. Denna uppfattning visade sig vara helt riktig, bl.a. när vi under beredskapsåren — i väntan på att den svenska flygindustrin skulle få erforderlig kapacitet — förgäves försökte köpa för det svenska flygvapnet lämpade plan utifrån. Skall vi verkligen riskera att i framtiden eventuellt komma i samma situation? Vi gör det, om vi nu bifaller den socialdemokratiska reservationen. Vi förfogar i dag över en inhemsk flygindustri, som vi vet ligger på toppnivå —-även internationellt sett. Saab-Scanias flygdivision har försett och förser det svenska flygvapnet med flygvapensystem av hög klass, direkt anpassade till det svenska försvarets behov. Att i dag bifalla den socialdemokratiska reservationen skulle innebära att vi på kort tid raserade en avancerad utvecklingsindustri, att vi ställde ett stort antal forskare och tekniker utan arbete och att vi i ett längre perspektiv tog avsevärda säkerhetspolitiska risker. Kostnadsutvecklingen när det gäl!er vissa avancerade vapensystem är givetvis oroande,'men det är utan tvivel lättare att ha grepp över den om tillverkningen sker inom landet. Våra grannländer Norge och Danmark har fått känna av detta. Kostnadsutvec<lingen för flygplanet F 16 har varit mycket kraftig, men detta till trots har exempelvis den norska försvarskommissionen i stort sett varit enig om nödvändigheten av att denna anskaffning fortsätter i kombination med avancerade raketvapen. Åke Gustavsson talade tidigare om at: vi ”kastar ut” — han använde flera gånger det uttrycket - pengar på B3LA och blandade så in dageas besvärliga ekonomiska situation. Ja, visst är samhällsekonomin i dag besvärlig. Men de långsiktiga säkerhetspolitiska bedömningarna måste ändå ha en avgörande betydelse för de försvarsbeslut som vi nu är beredda att fatta. En utgift för anskaffning av flygplan från svensk industri ger dessutom återbäring till samhället och får positiva effekter på industriutvecklingen i övrigt. Försvarspolitiken, Låt mig ett ögonblick lämna den säkerhetspolitiska aspekten när det gäller Saab-Scanias flygdivision och erinra om att vi i dag befinner oss i ett läge med svåra omställningsproblem i svensk industri. Forskning och utveckling behövs på olika områden, inte minst där det finns högt teknologiskt kunnande. Detta är en verklig livsfråga, inte minst för svensk exportindustri. Jag skall inte trötta kammaren med att erinra om vad flygindustrin betytt på detta område. Låt mig bara hänvisa till utvecklingen av produkter inom bilindustrin, på data och elektronikområdet, när det gäller medicinsk teknik, på det submarina området, i fråga om vindkraftsutveckling etc. Det talas så ofta om övergång till civil produktion, bl.a. på Saab-Scanias flygdivision — fru Theorin var också inne på det. En sådan inriktning kan inom överskådlig framtid inte bli en ersättning för byggande av flygplan —den kan endast bli ett komplement. Sådant arbete pågår också, och inte minst värdefullt vore det om företaget i ökad utsträckning kunde medverka i byggande av civila flygplan. Glädjande nog ser det ut som om en sådan utveckling skulle kunna bli möjlig. När det gäller exportmöjligheterna har det varit vissa svårigheter — vi kan ju ta århundradets vapenaffär, Eurofightern — men med B3LA:s betydligt lägre driftkostnader jämfört med Viggen kan jag inte se annat än att förutsättningarna för export borde vara betydande. Jag vill också erinra om att Saab Scanias flygdivision ändå har levererat flygplan till flera länder till betydande belopp. Min slutsats, herr talman, kan bara bli en: Sverige har vare sig av säkerhetspolitiska eller industripolitiska skäl råd att avstå från att satsa de pengar som behövs för utvecklingen av B3LA. Det vore orimligt att avstå från detta samtidigt som vi går in med miljardbelopp för att klara sysselsättningen inom branscher där det tyvärr i vissa fall finns föga hopp om utveckling. Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Strindberg säger att man kan inte räkna militärutgifterna per capita. Han pekar på att Sverige är ett neutralt land som inte tillhör någon militärallians och att vi alltså helt måste lita till vår egen förmåga att försvara oss. Herr Strindberg säger vidare att vårt land har långa gränser, vilket alltså skulle ådra oss stora försvarskostnader. Ja, om man har som utgångspunkt att vårt land skall skapa ett försvar av sådan storlek att det avskräcker stormakterna från att vid behov vandra in i landet, då tror jag inte att de rustningsutgifter vi i dag anslår räcker till. Vi måste antagligen tre-, fyr eller femdubbla dem för att åstadkomma en sådan försvarsapparat att den kunde avskräcka en stormakt. Nu har jag inte den uppfattningen att vår målsättning skall vara att avskräcka en stormakt genom en våldsam rustningsapparat, utan jag tror att det är viktigare för ett land som vårt att ägna större delen av vår aktivitet till att ta politiska initiativ som bidrar till avspänning. Självklart måste ett land som förklarat sig vara neutralt också ha möjligheter att så att säga förhindra kränkningar av landets gränser, men det är inte den typen av försvar som Sverige har byggt upp. Enligt vår uppfattning bör vi alltså i princip kunna skära ner större delen av vårt flyg och vår flotta och också större delen av vårt artilleri för att skapa ett folkförsvar som är beväpnat med handvapen, efter de erfarenheter man har kunnat göra internationellt. Vårt land är faktiskt inte det enda landet i världen som deklarerat sin neutralitet. Det finns också andra länder som har gjort det och som visat att det är förenligt med en neutralitetsförklaring att hålla väsentligt lägre militärkostnader. Jag kan peka på Schweiz och Österrike. Sedan ett par ord om att mäta per capita. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att mäta militärutgifterna på det sättet. Det visar nämligen människorna här i landet vad vi får betala per huvud för att generalerna skall fortsätta att leka militär stormakt.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon längre debatt om hurudant försvar vi skall ha. Men jag tror att alla som ägnar sig åt försvarsfrågan och alla som över huvud taget har satt sig in i vad det innebär att ett land blir ockuperat är eniga om att vad vi i första hand skall se till är att någon fiende inte kommer hit. Skulle en fiende närma sig, så behövs det framför allt vapen för ett invasionsförsvar. Då räcker det inte, herr Hagel, med vare sig hagel eller handvapen.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att vi skall se till att inte någon fiende kommer hit. Men jag delar inte uppfattningen att det är möjligt att göra det genom att köpa fler och större flygplan och kanoner, utan det måste ske genom politiska initiativ. Det tycker jag är en bättre variant. Det bidrar dessutom till att skapa avspänning i en värld som kännetecknas av ökad kapprustning med allt större utgifter för både vårt tand och andra länder, som befinner sig i en betydligt sämre ekonomisk situation.

Herr talman! Jag skall helt kort ta upp en vpk-motion som behandlas i försvarsutskottets betänkande nr 19 och som gäller den militära underrättelsetjänsten och dess organisation. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida sagt att vi kan acceptera att det finns organ som samlar in och systematiserar underrättelser om militära förhållanden och annat som kan vara av betydelse för vår säkerhets och försvarspolitik. Vad vi vänder oss emot är att detta görs till en uteslutande militär angelägenhet. Jag skall inte ånyo gå in på IB-affären, men spåren från den förskräcker onekligen, och även om en skärpning av kontrollen har skett, så förefaller mycket av denna skärpning mer vara en vacker fasad utåt och inte en grundläggande förändring. Vpk:s krav på en civil underrättelseorganisation direkt underställd Försvarspolitiken, försvarsdepartementet är fortfarande lika aktuellt, bl.a. därför att en sådan ordning skulle möjliggöra en bättre insyn men också därför att den kan bidra till att förhindra att underrättelsetjänsten fungerar som en stat i staten. Traditionellt har det ju alltid varit så att militärapparaten lierat sig med högerkrafterna såväl inom som utom landet. Därför kräver vi också en parlamentariskt tillsatt nämnd som skall granska verksamheten och inte som nu en nämnd som tillsätts av regeringen. Herr talman! Det är en gammaldags förlegad föreställning att underrättelsetjänsten bara skall skötas av militärer. Jag vill därför yrka bifall till vår motion 686. Om inte våra krav på en förändring av underrättelsetjänsten bifalls är jag inte heller beredd att tillstyrka det belopp på över 52 milj.kr. som föreslås bli anslaget enligt propositionen utan yrkar avslag på den delen.

Herr talman! Under större delen av dagen har ju här också diskuterats det kontroversiella avsnitt i försvarsbudgeten som inrymmer frågan om anslag till utvecklingsarbete för det s.k. B3LA-projektet. Vårt parti har i en motion, väckt redan under den allmänna motionstiden, föreslagit att riksdagen skall säga nej till BILA och besluta att all vidare utredning och forskning kring detta projekt avbryts. I motioner väckta av socialdemokraterna och vpk är innebörden densamma. Allt talar för att man måste slå till bromsarna nu. I annat fall kommer svenska folket att dyrt få betala en väl saltad nota så småningom. I stället för att garantera en handlingsfrihet avser det militärindustriella komplexet att binda riksdagen till händer och fötter, så att man slutligen står inför ett fullbordat faktum. Det var så det gick till med Viggen. Det visade sig ju att inte ens försvarsutskottets ordförande visste hur långt man hade gått innan det var för sent att backa ut. ”Utskottet har liksom regeringen inte möjlighet att bedöma om det statsfinansiella läget kan komma att medge ett positivt beslut beträffande B3LA.” Ja, det var märkvärdigt. I alla andra sammanhang -— när det gäller viktiga sociala reformer, förbättrad sjukvård, barnomsorg, bostadspolitik — råder det aldrig någon tvekan i regeringskretsen. Då är man fullständigt klar över bedömningen. Då har man möjlighet att fastställa att det statsfinansiella läget är dåligt, och då finns det aldrig utrymme. När budgetpropositionen lades fram i januari hade man klart för sig att det var så illa ställt att man måste pruta bort 10 milj.kr. som tidigare hade anslagits för att ge småbarnen kostnadsfria vitamindroppar för att undvika rakitis. Och när vi för ett par veckor sedan diskuterade åtgärder för att trygga sysselsättningen för gruvarbetarna i malmfälten, var Per Petersson med om att pruta bort 100 miljoner av de 300 som de fackliga organisationerna hade begärt för att man skulle slippa avsked och permitteringar i hans egen valkrets. Ja, sådana gånger firar den borgerliga sparsamheten sina verkliga triumfer. Man kan ta barnens vitamindroppar och riskera deras hälsa för att tillfredsställa Wallenbergimperiet och generalerna när de drömmer om Sverige som en flygmilitär stormakt, ty så fungerar det ju i realiteten. Det man satsar på en orimligt dyr militärapparat och svindyra flygplansprojekt måste med naturnödvändighet gå ut över någonting annat och nödvändigare. Planen kommer att kosta 58 milj.kr. per styck. Pressar man igenom projektet som militaristerna nu vill, kommer det så småningom att handla om 20 miljarder kronor. Detta är ohyggligt mycket pengar och ofattbart för en vanlig Medelsvensson som har svårt att få resurserna att räcka till hyran och maten och möjligen en flaska Koskenkorva på lördag. Men det är ju för att få pengar till en militärbudget som ligger i världstoppen som man måste belägga varje bit falukorv, varje limpa och varje liter mjölk med en särskild skatt. Nu diskuterar vi alltså BILA här i kammaren. Släpper vi loss den anden ur flaskan, blir det ännu värre. Också de pengarna skall ju tas ur de vanliga löntagarnas fickor — som i alla andra sammanhang. Men nu sägs det att det inte handlar om några miljarder utan om bara några hundratals miljoner och att det gäller forsknings och utvecklingsarbete för att man skall få behålla handlingsfriheten beträffande bl.a. projektet B3LA. Det där kan ju låta lugnande. Några hundra miljoner i stället för 20 eller 25 miljarder. Men ingen bör låta lura sig. Så lät det ju också den gången det gällde Viggen, som smögs på det svenska folket med fagert tal och utstuderat mygel. Med tal om att bevara handlingsfriheten tänker man upprepa den bravaden. I tidningen Ny Teknik av den 19 januari 1978, som kom under mina ögon, har man intervjuat projektledaren för BJLA-projektet, en ledande tjänsteman på Saab. Han är helt säker på att det här skall gå som smort. Så här säger han: ”Regeringen skjuter beslutet om B3LA ytterligare ett år framför sig. SAAB kommer att utnyttja den korta fristen till att ge planet dess slutliga form och dessutom presentera det så smakligt som möjligt för de politiska partierna. Industrin får 300 miljoner för utvecklingsarbetet fram till sommaren 1979. Knappt hälften går till SAAB. Resten går bl.a. till Volvo flygmotor. Dessutom förväntas industrin satsa 100 miljoner. Genom att skjuta på beslutet ännu ett år framöver blir projektet allt svårare att avbryta trots att Palme lovat stoppa B3LA om socialdemokraterna kommer till makten i nästa val. Jag är personligen övertygad om att planet kommer att flyga en dag.” Så säger alltså denna ledande tjänsteman vid Saab, och detta är naturligtvis också uträkningen. Den s.k. handlingsfriheten är ett led i en väl genomtänkt plan för ett utsugningsprojekt som omfattar över 20 miljarder kronor. Klarare än i den citerade intervjun kan det egentligen inte sägas. Vårt land har en militärapparat av dimensioner som ingen annan småstat Försvarspolitiken, kan uppvisa. Det är en kopia av stormakternas militärapparat. I den modellen ingår det också att vi skall ha ett av världens mest dyrbara och exklusiva flygvapen. Det har de militära strategerna kommit fram till, och det välsignas av försvarsutskottets ordförande Per Petersson. Inget annat alliansfritt och neutralt land gör oss rangen stridig. Det kostar lika mycket pengar som det samhället satsar på bidrag till barnomsorg i daghem, fritidshem och familjedaghem. Detta är ju en orimlig uppläggning för vårt lilla neutrala land. Man måste fråga sig: Är det denna våldsamma satsning på det dyrbaraste vapenslaget som skall garantera vår säkerhet i en orolig värld? Allt tyder nämligen på att den flygmilitära filosofi som vill pressa oss på ännu mer pengar har passerats av verkligheten. Erfarenheter från Vietnam och Mellanöstern under senare år ger stöd åt den slutsatsen. Ingen vill väl på allvar påstå att det var tack vare flygvapnet som det vietnamesiska folket besegrade en överlägsen och hänsynslös fiende. Och vad hade Vietnams folk emot sig? Jo, en flygarmada av mardrömslika dimensioner. Allt från jättelika flygande fästningar till jaktplan och bestyckade helikoptrar. USA behärskade i stort sett luftrummet — men inte vann man kriget på den överlägsenheten. Under det senaste Mellanösternkriget visade Israel en enorm överlägsenhet när det gäller flyg. På några dagar förlorade man 110 flygplan enligt egna siffror, i verkligheten förmodligen ännu mer. Vissa militärer drar slutsatser av det som skett. Jag var närvarande vid Folk och Försvars Storlienkonferens i februari 1974. Där talade bl.a. generallöjtnant Nils Sköld om dessa frågor och yttrade: "Striderna t Mellanöstern bör vara en väckarklocka. Det är inte osannolikt att en vändpunkt inträffat. Stridsvagnar och flyg är naturligtvis fortfarande viktiga vapen, men de behärskar inte stridsfältet på samma sätt som tidigare.” De tongivande inom den svenska militärledningen och i försvarsutskottet har ingenting lärt och vill ingenting lära av verkligheten och av utvecklingen. De är med tusen och ett band bundna till den svenska storfinansen. Man vill plöja på i samma fåror som tidigare därför att det ger stora profiter. Där ligger den avgörande förklaringen till att man nu förbereder ett projekt som i sin förlängning kommer att kosta långt över 20 miljarder kronor. Påtryckningarna tar sig olika former. I försöken att påverka opinionen spelar man, som alltid när det gäller att pressa fram höjda anslag till militära ändamål, på flera strängar. När seklet var ungt förde militaristerna en smutskampanj mot liberala Karl Staaf som så småningom drevs i döden. Då såg man också ryska sågfilare överallt. Nu har man upptäckt sovjetiska ubåtar på sovjetiskt farvatten och satt in detta i kampanjen för att preparera opinionen för höjda försvarsanslag. För några månader sedan kunde man läsa att sovjetiska långtradare på landsvägarna fick de militära strategerna att darra i knävecken. Vecka in och vecka ut matas svenska folket med tal om det militära hotet från Murmansk. Det är märkligt att man inte observerat något mystiskt periskop utanför Vaxholm, men det kanske kommer innan denna dag är slut. Så fungerar de militära propagandakvarnarna och har så gjort sedan Karl XII:s dagar. Den andra tåten man drar i iär sysselsättningen. Det var Per-Olof Strindbergs höga visa helt nyliger.. Plötsligt hyser man stor omsorg för jobben. Det antyds att en mängd människor blir arbetslösa om man inte får bygga militärflygplan. Det är skrämsel och utpressning i skön förening, skrämsel mot de arbetande människorna och utpressning mot stat och kommun. Det är ett makabert inslag i debatten om B3LA. Eller menar man på fullt allvar att det inte finns något produktionsalternativ för Saab om man inte får bygga detta flygplan, i ett samhälle som innehåller så många brister och så många ouppfyllda behov? Logiken i den delen av BJLA-anhingarnas resonemang leder obönhörligen till att Sverige måste satsa ännu mer pengar på produktion av flygplan och dyrbara vapensystem för att klara sysselsättningen. Vi skall producera för producerandets skull, för att hålla folk i rörelse och inte för nyttans. Då kan vi ju lika gärna ägna oss åt att tvätta kläder åt varandra för det ger ju också sysselsättning. Resonemanget leder också fram till slutsatsen att då skall vårt land inte bidra till åtgärder för att främja fred och nedrustning för då skapas det arbetslöshet. Det är konsekvensen. Det militaristiska resonemanget är bakvänt. Vad som behövs är en genomtänkt plan för alternativ produktion och om en bråkdel, bara en bråkdel, av de pengar, som man nu är beredd att satsa till militära ändamål, satsades på en sådan målsättning, då skulle man också finna lösningar. Det är jag helt övertygad om. Men nu satsar man en oproportionerligt stor del av vårt lands forsknings och utvecklingsresurser på de militära projekten. Då ser man inte, och då vill man inte se några andra lösningar för att klara sysselsättningen. Ja, herr talman, det militärindustrieila komplexet har utvecklats till en särklassig parasit på den svenska samhällskroppen. Det suger blod och kraft utan att prestera någonting. Vårt lands rekordhöga militärutgifter kan i dag bara upprätthållas genom att man urholkar sociala reformer genom att man avstår från att genomföra nödvändiga och efterlängtade sådana. Det kan upprätthållas genom ett hårdnande skattetryck och en upplåning, som är förödande för det här landets ekonomi. Säkerheten för vårt land ligger inte i en enorm satsning till militära ändamål, utan i att Sveriges neutralitet och alliansfrihet ligger fast och att vi på alla områden för en aktiv fredspolitik. Vårt lands frihet och självständighet skall skyddas och det kan och måste ske med hänsyn till landets resurser och med hänsyn till rön och erfareriheter som kan dras av små länders framgångsrika kamp under senare årtionden. Och då talar ingenting för satsningar av typ BILA som man nu vill tvinga på det svenska folket. Jag ber alltså att få yrka bifall till vår motion nr 288. Försvarspolitiken, 920
Herr talman! Dagens debatt är till stora delar en följd av det försvarspolitiska beslut som vi tog föregående år. Jag tänker därför bara beröra en del frågor som nu är aktuella i den försvarspolitiska debatten. Som andra delar av samhället befinner sig försvarsmakten :i en trängd ekonomisk situation. De beslut som vi tagit tidigare i riksdagen under året kommer att sätta sin prägel på försvarsmaktens verksamhet under de närmaste åren. Beslut om nedläggning av fredsförband får effekter i slutet av innevarande femårsperiod. Inom de närmaste veckorna lägger försvarets fredsorganisationsutredning fram ytterligare förslag om reduceringar av personal inom marin och flygvapen. Det beslut om kraftiga nedskärningar inom de centrala staberna som vi nyss har tagit genomförs också under den perioden. Beställningar läggs på framtiden och krigsförbandsövningar reduceras. Detta sker trots att det var det högsta alternativet som riksdagen beslutade om när det gäller försvarsutgifterna för den kommande femårsperioden och som vi tog här i fjol. Om socialdemokraternas lägre alternativ hade tagits, skulle det ha varit än svårare tider som stundat för sysselsättningen lokalt och som skulle satt sin prägel på industrin inom en rad områden. Det tal som förts från socialdemokratiskt håll om att den nuvarande regeringen arbetar för en upprustning framstår allt klarare som en överdrift, och det kan rent av betecknas som en klar förvanskning av verkligheten. Det är också viktigt att markera att socialdemokraternas alternativ i försvarsfrågan inte följs upp med riktiga, konkreta förslag om hur man tänkt sig spara de pengar som man gör gällande kan sparas in. Dagens debatt har rört sig mycket om flygplansfrågan och om främst B3LA. Det är intressant att konstatera att om det är fråga om att köpa fregatter och ubåtar, dyra kanoner, haubitser och andra saker, då uppstår ingen större debatt. Men så snart man börjar tala om att skaffa nya flygplan, då blir det en ganska hetsig debatt. Det är värdefullt att man får en debatt till stånd, men det skulle vara bra om det skedde även när det gäller andra områden inom försvaret. Regeringen har i flygplansfrågan på ett som jag tycker förnuftigt sätt sett till att vi har fått handlingsfrihet ännu en tid. Regeringen har gjort detta bl.a. genom en hårdare press på flygplansindustrin än tidigare regering tillämpat. Jag vill gärna här markera att vi från centerns sida går in i flygindustrikommitténs arbete för att få en saklig bedömning av de effekter man får inom svensk flygindustri i den händelse B3LA inte kommer att utvecklas. Vi har inom centern inga förutfattade meningar om det slutresultat som kommittén kommer fram till, utan vi är beredda att lyssna på de synpunkter som kommer att framföras från industrin och från berörd personal. Socialdemokraterna har här valt en annan linje, nämligen att inte avvakta resultatet av utredningen. Man har redan nu klart tagit ställning för att svensk flygindustri skall avvecklas, vilket också har framgått av dagens debatt. Jag tycker emellertid att det är viktigt att man ordentligt analyserar de problem som hänger samman med flygindustrin innan man tar ställning. Man bör beakta hur dessa problem påverkar delar av annan svensk industri och hur vår trovärdighet inför omvärlden påverkas om vi t.ex. kommer fram till att vi skall köpa plan ute i världen. Socialdemokraterna har tagit ställning för ett nytt skolflygplan, nämligen Saab 105. Det är viktigt att markera att det även då blir fråga om ett nytt flygplan. Jag tycker att det är underligt att man från socialdemokratiska håll talar så litet om vad kostnaden skulle bli för 105:an plus A 20. Eftersom socialdemokraterna redan tagit ställning vore det klädsamt om de också redovisade den sammanlagda kostnaden för en vidareutveckling av A 20 och Saab 105. Även om man i dagens debatt har märkt en tendens till att socialdemokraterna är beredda att gå ifrån tidigare lösningar, tycker jag att det vore angeläget att man redovisade de kostnader som gäller för de projekt som man ändå bundit sig för, dvs. vidareutveckling av skolflygplan och A 20. Socialdemokraternas ställningstagande i dagens debatt innebär, att man är beredd att avstå ifrån svensk flygindustri liksom de följdindustrier som finns. Åke Gustavsson tillhör tillsammans med storindustrin förkämparna för en stark och ganska ohämmad utveckling av kärnkraften. Han vill alltså till varje pris bevara kärnkraftsteknologin i Sverige, eftersom det anses värdefullt att den finns kvar inom landet. Jag vill mot den bakgrunden rikta en fråga till Åke Gustavsson, som ju har fört socialdemokraternas talan beträffande flygplansfrågan: Varför är teknologin och tekniken just på flygets område inte lika viktig som kärnkraftskunnandet?
Herr talman! Gunnar Björk i Gävle måste ha missuppfattat situationen. Vi diskuterar ju nu flygindustrin. En energipolitisk debatt får vi föra i något annat sammanhang. Här föreligger också en annan missuppfattning. Det är inte socialdemokraterna som sitter i regeringsställning tillsammans med moderaterna, utan det är centerpartiet — Gunnar Björk sade att socialdemokraterna tillsammans med storindustrin är förespråkare för en ohämmad kärnkraft, vilket dessutom är i sak felaktigt. Situationen är alltså den att centern regerar ihop med moderaterna och folkpartiet. Gunnar Björk pådyvlar också socialdemokraterna uppfattningar som vi inte har. Vi har inte sagt att man är tvungen att lägga ner all flygindustri. Vad vi har sagt är att vi inte har möjlighet att bibehålla en kvalificerad militär flygindustri därför att kostnaderna kommer att ständigt öka för det svenska samhället — självfallet gäller detta vid löpande priser men också räknat i fasta kostnader. Det är olyckligt sett från samhällsekonomisk synpunkt och från försvarssynpunkt att man får en sådan snedbelastning. Sedan säger Gunnar Björk: Presentera nu vad A 20 och Saab 105 kostar —- de flygplanstyperna vill ni socialdemokrater ju ha! Det är i det sammanhanget två beklagliga förhållanden att notera. Det ena är att Gunnar Björk inte lyssnade på de anföranden som hölls i förmiddags, där vi socialdemokrater Försvarspolitiken, sade att vi inte har låst oss för A 20. Tvärtom uppfattade jag nog det så att det uppstått en allt större tveksamhet om detta alternativ. Om inte Saabs direktörer kan presentera rimliga kostnader för ett plan av typen Saab 105, får också det alternativet vägas mot utländska, vilket Gunnar Björk i egenskap av ledamot av flygindustrikommittén är mycket väl medveten om. Det andra beklagliga förhållandet är att kostnaden för A 20 inte går att få fram. Med de kontakter som Gunnar Björk tydligen har med storindustrin vore det lämpligt att Gunnar Björk försökte få berörda företag att lämna en offert på vad ett par A 20-alternativ skulle kosta. Det vägrade de att göra inför B3LA-beredningen. Därför kan vi inte redovisa något slutligt kostnadsalternativ för detta. Vi har dock inte bundit oss på någon punkt i dessa avseenden.
Herr talman! Jag konstaterar att Åke Gustavsson inte vill diskutera kärnkraften. Men det måste väl ändå finnas någon konsekvens i socialdemokraternas ställningstaganden till förmån för att till varje pris bevara teknologin och kunnandet inom landet när det gäller kärnkraften och motsvarande ställningstaganden när det gäller flygindustrin. Enligt Åke Gustavsson skall emellertid inte samma inställning gälla beträffande flygkunnandet och den tekniska utveckling som det kan bli fråga om på det området. Det tycker jag är ganska inkonsekvent. Det är väl ingen nyhet för Åke Gustavsson att det då det gäller kärnkraftsfrågan verkar som om socialdemokraterna och moderaterna är ganska överens i många stycken. När det sedan gäller trovärdigheten är det intressant att konstatera att socialdemokraterna konsekvent talar om att det är fråga om upprustning. Men när det sedan gäller det praktiska förverkligandet såg vi för några veckor sedan t.ex. hur förre försvarsministern Eric Holmqvist reserverade sig mot en nedläggning av Lv 4. I dag har vi hört Bengt Gustavsson, som höll ett fint anförande om SALT-avtalen och nedrustningsförhandlingarna i Wien samtidigt som man absolut inte fick skära ned anslagen till gevärsfaktoriet i Eskilstuna. När man kommer in på de praktiska problemen är det inte så helhjärtat med satsningen på att man skall skära ned utgifterna. I stället ser man att rader av socialdemokratiska kommunalråd uppvaktar utredningar på detta område och försöker förmå dessa att få förbanden att ligga kvar inom resp. kommuner. När det gäller skolflygplan tycker jag ändå att det alltför litet har kommit fram i debatten att socialdemokraterna vill ha en utveckling av sådana flygplan. De vill att Saab 105 skall utvecklas och har åtminstone tidigare sagt att de vill ha en uppföljning av Viggensystemet i form av A 20. Då tycker jag ändå att man bör anstränga sig för att redovisa någorlunda trovärdiga ekonomiska kalkyler för detta.
Herr talman! Jag vill först återigen ta upp frågan om kärnkraften. Gunnar Björk i Gävle påstår att socialdemokraterna och moderaterna är överens i många stycken. I de debatter som vi haft i kammaren sedan vi fick en borgerlig regering har centern och moderaterna när det gäller omröstningar stått på samma sida vid varenda votering. Mot centern och moderaterna har socialdemokraterna stått. Men det kan vara intressant att diskutera detta med Gunnar Björk. Jag hade inbillat mig att vi har en borgerlig regering som för en samiad politik när det gäller kärnkraften. Men redovisa då i stället vad centern har för uppfattning i regeringsställning om avveckling av kärnkraften! Gunnar Björk kan samtidigt tala om vad moderaterna har för uppfattning och även fortsätta med att redovisa folkpartiets inställning i denna fråga. Nu tycker jag inte att denna debatt hör hemma här, eftersom vi nu diskuterar försvarsfrågan. Men då herr Björk tog upp detta spörsmål, har jag inget emot att föra en debatt också om det. Vidare säger Gunnar Björk att socialdemokraterna slåss för Saab 105 och för A 20. Jag trodde att det framgick av mitt förra svar att vi är tveksamma beträffande A 20, men vi vill se på det som ett alternativ. Vi vill också se på Saab 105. Men hamnar man på en högre kostnadsnivå än vid jämförbara utländska alternativ, är det ytterst tveksamt, om man skall ge sig in på ett nytt kostnadskrävande äventyr, vilket jaz också framhöll i mitt första inlägg. Dessa fakta bör inte bara regeringen och flygindustrikommittén tänka på, utan också direktörerna i den svenska flygindustrin.
Herr talman! Jag trodde att försvarsdebatten skulle vara färdig för mitt vidkommande i dag, men jag tvingas upp av Gunnar Björk i Gävle. Jag förstår inte att Gunnar Björk som kan så mycket tar så underliga skampgrepp i debatten, eller var det så att han bara hörde vissa delar av mitt anförande? Han menade att det skulle finnas något slags inkonsekvens i att Jag talade för nedrustning samtidig! som jag slog vakt om gevärstillverkningen. Om herr Björk hade lyssnat hade han mycket väl hört — och det vet han från tidigare debatter — att jag i alla sammanhang slår vakt om folkförsvarskomponenterna. Efter att ha talat om det önskvärda i nedrustningstrenden och behovet av aktivite: i det sammanhanget, sade jag att vi inte har någon anledning att blottställa oss. Vi behöver ett försvar till stöd för den neutralitetspolitik som vi bedriver. När vi nu baserar neutralitetspolitiken på folkets försvarskraft, är det självklart att vi behöver sådana komponenter som handeldvapen. Jag upprepar att jag inte har varit inkonsekvent i de här sammanhangen. Har det gällt att lägga ner försvarskomponenter, därför att de legat i linje med vår politik, har jag inte dragit mig undan av opportunistiska skäl. Jag skall väl inte bara kritisera Ciunnar Björk utan också prisa honom, eftersom han i samma andetag var ganska rolig. Han talade om att centerpartiets företrädare har gått in i flygindustriberedningen förutsättningslöst. Samtidigt talade han om kärnkraftsdebatten, där man också gått in i beredningar. Tänk om man varit lika förutsättningslös på den punkten och Försvarspolitiken, kunnat ta och ge. Jag får väl notera som en utveckling i rätt riktning att man agerar på ett annat sätt när det gäller diskussionerna om flygindustrin.

Herr talman! Några kommentarer till ett par saker. Det har diskuterats i flera sammanhang om att man skulle ta bort flygindustrin och omstrukturera till någon annan form av tillverkning. I den nämnda utredningen, som gjorde en samhällsekonomisk bedömning av flygindustrin, sade man t.o.m. att detta skulle kunna ge plusvärden. Vid de alternativa verksamheterna skulle man således kunna producera så pass mycket att det skulle ge mer per arbetstimme. Följaktligen skulle man genom export från dessa andra industrier kunna få större inkomster än vad importen av motsvarande flygplan kostar. Nu finns det i och för sig undersökningar som visar att den svenska flygindustrin när det gäller produktionsvärdet per anställd ligger högre än flygindustrin i något annat land. Men det kan ju vara fråga om ett visst år, och det beror på hur man jämför. En sådan analys är en ganska svår uppgift. När det gäller alternativ tillverkning och de nya produkterna som kommer fram, kan man konstatera att det redan nu finns ganska mycket folk som man gärna skulle vilja föra över till den produktionen. Börja med ett ganska stort antal anställda inom varven och en rad andra krisindustrier! Nu erkänner jag att utbytbarheten kan vara litet svår ibland. Men flygindustrin är väl inte den som f. n. har den minsta produktiviteten, samhällsekonomiskt sett. Men O.K., man kan ändå föra resonemanget att man skulle vilja ta bort flygplanstillverkningen för att använda resurserna för någonting annat. Undersökning av alternativ produktion var riksdagen inne på förra veckan. Observera emellertid att det förslag som föreligger i dag inte handlar om att föra över resurser till annan verksamhet, utan här är det från oppositionen enbart fråga om att ta bort resurser från flygindustrin utan att sätta någonting annat i stället. Det finns alltså inga förslag om att man på industrihuvudtiteln eller på annat sätt skall skapa sysselsättning. Utan det gäller att göra en statsfinansiell besparing — det är det enda argument som anförs — av storleken 350 miljoner. För att få den besparingen måste man alltså från I juli friställa ungefär 1 500 personer. Nu kan det rent praktiskt vara litet svårt att fatta ett sådant beslut i april, eftersom många av de människor det gäller har uppsägningstider som är så långa att det är svårt att få bort dem från den 1 juli. Men bortsett från det är alltså det statsfinansiella argumentet att man skall få bort lönekostnader. Men den statsfinansiella vinsten får man inte om man skall skapa sysselsättning för de här människorna via arbetsmarknads eller industrihuvudtiteln. Vi skall naturligtvis söka tillverkare av materiel där det blir billigast. Det ligger mycket i vad Åke Gustavsson sade senast, nämligen att om utländska flygplan kan uträtta det vi behöver och dessa ställer sig billigare, så talar det för att man skall köpa dem utifrån. Men det resonemanget har en förutsättning: Om man importerar får man i så fall inte ha några kvarliggande kostnader för en svensk flygindustri. Anta att vi har hälften eller en tredjedel kvar av vår nuvarande flygindustri. Då måste kostnaden för den läggas ovanpå importkostnaden. För att import skall vara billigare förutsätts sålunda en snabb nedläggning, som innebär att vi icke har några kostnader för flyginclustrin den dag vi importerar. Finns det kvardröjande kostnader, då måste de som sagt läggas ovanpå vad importen kostar. Om vi går in för import av flygmateriel så måste den naturligtvis betalas med någonting. Vi måste se till att våra egna resurser kan användas till produktion för export, Och samhälls2konomiskt är det inte ointressant hur mycket vi exporterar och importerar.
Herr talman! Det är klart att det inte är någon kärnkraftsdebatt som vi för nu, men jämförelsen med att bevara det teknologiska kunnandet i landet tycker jag ändå är befogad.
Herr talman! Vi drar oss inte för att ta ställning emot den egna valkretsens intressen. Men när intressena sammanfaller ser jag inget fel i att man hävdar dem i samma anförande. Skall vi föra neutralitetspolitik, då behöver vi ha ett försvar.
När man nu på socialdemokratiskt håll är så ytterligt angelägen om att bevara kärnkraftsteknologin här i landet så borde man ha ungefär samma ambition när det gäller att behålla kunnandet inom flygindustrin och kanske få del av en rad spin-off-effekter som brukar finnas på detta område. Jag beklagar om Bengt Gustavsson tyckte att det var ett skamgrepp att jag åberopade att han i sitt huvudanförande blandade ihop gevärsfaktoriet i Eskilstuna med de stora nedrustningsfrågorna.
Socialdemokraterna anser — och jag hoppas att herr Björk anser detsamma — att försvaret skall grundas på folkets värnkraft, alltså att vi skall ha ett värnpliktsförsvar. Har man ett sådant, är det angeläget att man också har vapen att sätta i händerna på de värnpliktiga. Försvarspolitiken, den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.
Jag tycker att det var ett bra exempel på socialdemokraternas dile:nma i försvarsfrågan. Man talar om att rusta ner, men när nedrustningen berör den egna bygden ställer man inte upp längre. : När det gäller socialdemokraternas ställningstagande i flygindustrifrågan tycker jag att man inte borde gå ut så pass hårt och ta ställning innan man har sett vad flygindustrikommittén kommer fram till.
den det ej vill röstar nej. Försvarspolitiken, den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Försvarspolitiken, 100 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Försvarspolitiken, den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.
Det kan ju komma fram uppgifter som visar att betydande omställningsproblem och betydande kostnader är förenade med att avveckla flygindustrin.
den det ej vill röstar nej. Försvarspolitiken,

Herr talman! Det tillägg till finansplanen som presenterades i dag visar på ett förhöjt underskott i budgeten. Ett sådant underskott kan angripas med två metoder. En är att tillföra staten nya inkomster, en är att spara på utgifterna. Båda metoderna har sina vanskligheter. Att reducera redan existerande utgifter, antingen det är fråga om anslag eller löner, kan medföra obehagliga konsekvenser. Det kan medföra omställningar och föranleda ingripanden av icke förutsett slag. Det blir också lätt föremål för kritik och reaktion. Men i dag, herr talman, står vi inför en besparing som kan göras utan att sådana här problem följer i släptåget. Förslaget gäller utgivande av en riksdagsjournal på försök under nästa budgetår till en kostnad av 4 milj.kr. Ursprungligen hade man tänkt sig två journaler under ett och samma år. Det skulle kosta 6,3 milj.kr. P. g. a. kritik inom talmanskonferensen återförvisades det förslaget, och när det kom tillbaka var det fråga om en journal, men kostnaden hade då stigit och uppgick till ca 4 milj.kr. Ej avprutades mycket, hälften dock prutades strax. Nu vill reservanterna i utskottet, til vilka jag ansluter mig, ta bort även den andra halvan, dvs. hela anslaget som sådant. Härför åberopar de det statsfinansiella läget, vilket sannerigen inte gör det önskvärt med nya utgifter av det här slaget. Denna utgift kan icke betraktas som nödvändig, icke som särskilt påkallad. Vi tycker att en sådan åtgärd kan ske utan opinionsstormar eller kritik. Kan någon, herr talman, tänka sig att det på Sergels torg skulle höras talkörer säga: ”Hör ropen skalla, riksdagsjournal kräver alla.” Jag tror inte på det. Kammaren kan mycket väl avslå detta förslag. Jag yrkar således bifall till reservationen.

Herr talman! Det är naturligtvis från allmän demokratisk synpunkt viktigt att de medborgare på vilkas mandat riksdagen vilar får goda möjligheter att följa med i vad som händer i riksdagen och också får en realistisk bild av hur arbetet går till i den folkvalda församlingen.

Att de här frågorna över huvud teget kommit upp är naturligtvis i sig ett bevis för att man ansett att den utåtriktade informationen inte alltid och i alla avseenden fungerat tillfredsställand2. Det har funnits och finns en hel del missförstånd hos allmänheten om r:ksdagens arbete, och nyhetsflödet från riksdagen har att i massmedia utstå en hård konkurrens med all annan angelägen nyhetsrapportering. Det är inte alltid riksdagsarbetet kan hävda sig i den fortlöpande prioritering som massmediafolket har att göra. Först under senare år har riksdagen på allvar uppmärksammat de här viktiga frågorna om den utåtriktade informationen, men nu har det å andra sidan hänt en hel del. En särskild utredning grubblade för ett par år sedan över vad som kunde göras, och som ett resultat av detta har det, som framhålls i utskottsbetänkandet, skett en rad förstärkningar av riksdagens informations heten Riksdagsinforma resurser. Därutöver har det förekommit en hel del försöksverksamhet med en mera direkt av riksdagen producerad information. Vad det nu närmast gäller är om och på vad sätt riksdagen skall gå vidare. En särskild av riksdagen tillsatt informationsgrupp har fått i uppgift att fundera över detta, att ta initiativ och att komma med förslag. Ett förslag från denna informationsgrupp har riksdagen nu att ta ställning till. Det gäller, som Allan Hernelius nämnde, utgivandet av en särskild s.k. riksdagsjournal, som skall gå ut till samtliga hushåll. Det är en försöksverksamhet som sedan skall utvärderas. Förslaget bygger på erfarenheterna från ett liknande tidigare försök, dock av starkt begränsad omfattning. Informationsgruppen hade, som Allan Hernelius mycket riktigt påpekade, från början tänkt sig att det nya försöket skulle omfatta utgivningen av två riksdagsjournaler, men detta förslag har under den fortsatta behandlingen i talmanskonferensen och i utskottet bantats ner till en journal. I informationsgruppen var man enig om satsningen på ytterligare försöksutgivning. Förslaget biträddes således även av moderata samlingspartiets representant — såvitt jag har kunnat förstå minst lika helhjärtat som av andra ledamöter. I talmanskonferensen och i utskottet har emellertid moderata samlingspartiets representanter reserverat sig med hänvisning till, vilket också framgick av Allan Hernelius anförande, att ett sådant här försök kostar pengar. Dessutom anförde Allan Hernelius såsom skäl att det inte ställts några krav från Sergels torg på en sådan här riksdagsjournal. Det var en nyhet för mig att Allan Hernelius rättar sina ställningstaganden efter de krav som ställs från torget här utanför huset. Vad vi än företar oss på detta område, kommer det att kosta en hel del. Om vi vill finna vägar att förbättra informationen om riksdagen, får vi under alla omständigheter vara beredda att betala notan. Alternativet är att inte göra någonting. Det är reservanternas alternativ. Den summa det här gäller är inte av den storleken att den på något märkbart sätt kan vare sig försämra eller förbättra statsfinanserna. Det finns inte nu, herr talman, någon anledning att ta upp en allmän debatt om hur en mera ordinär informationsverksamhet från riksdagen till allmänheten skall utformas. Det kan bli anledning att återkomma till det så småningom. Men eftersom det finns åtminstone en motion i ärendet, i vilken det krävs att vi nu skall bestämma oss för att använda de begärda pengarna till annonsering i stället för till riksdagsjournalen, bör man kanske framhålla ett par saker. Det ena är att annonsering och utgivande av en riksdagsjournal inte behöver uppfattas som konkurrerande insatser. De kan vara kompletterande och således tillgodose olika informationsbehov. Det andra är att vi redan har en ganska omfattande erfarenhet av annonsering och således ett någorlunda tillfredsställande underlag för en värdering. Men det har vi inte, som jag tidigare framhållit, när det gäller en utgåva av riksdagsjournaltyp. Det är således för att skaffa ett mera tillfredsställande underlag för en samlad värdering av vilka satsningar som riksdagen bör göra i framtiden som försöket med riksdagsjournalen bör drivas ett steg vidare. Det innebär inget slutligt avgörande om hur uppläggningen av den mediainriktade informationen skall vara utformad. Vad det nu gäller är fortsatt försöksverksamhet på ett avgränsat område. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga: Anser inte herr Fiskesjö också att en sådan här försöksverksamhet uta:1+ våda skulle kunna anstå ett år, om vi därmed sparade fyra miljoner i ett besvärligt statsfinansiellt läge?
Herr talman! En sådan här försöksverksamhet kan naturligtvis anstå. Men samtidigt vill jag gärna säga att jag tycker att det är angeläget att vi så småningom och inom en ganska nära framtid kan samla oss till en övergripande värdering av vilka vägar vi skall gå för att förbättra informationen till allmänheten om det arbete som bedrivs här i huset.
Herr talman! Tror herr Fiskesjö att vi får underlag för en övergripande värdering av alla dessa frågor genom att utdela en journal, som tillsammans med varuhustryck och annat stoppas i brevlådorna vid ett tillfälle under året?
Herr talman! Riksdagsjournalen är ju endast en bit i den försöksverksamhet som har bedrivits på det här området. Om vi inte hade bedrivit eller bedriver någon försöksverksamhet så har vi över huvud taget inget underlag för att göra någon värdering.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den positiva inställning som kommer till uttryck hos konstitutionsutskottets majoritet i denna fråga. Utskottets talesman Bertil Fiskesjö har också erinrat om att en del har hänt på området, och även om informatioasgruppen har tvingats begränsa sitt program på grund av det statsfinansiella läget ger skrivningen besked om att möjligheten att gå vidare hålls öppen. I en av motionerna — nr 1861 av Gunnar Biörck i Värmdö -— förs ett dunkelt kompensationsresonemang som skulle innebära en koppling presstödförbättrad riksdagsinformation. Utskottet avvisar mycket klart sådana tankar när det sägs att ”en grundläggande förutsättning för det statliga presstödet är att det utges villkorslöst avseende bl.a. tidningarnas redaktionella material”. Detta är en välgörande deklaration. L anslutning till att den första pressutredningen avlämnade sitt betänkande under 1960-talet drev en ledamot i utredningen den meningen att staten skulle kompensera sig för sitt presstöd genom en omfattande offentlig annonsering i dagspressen. Den tanken fick dess bättre inte heller någon heten Riksdagsinformation till allmänheten De uppgifter som informationsgruppen fått sig förelagda handlar om en rak information för att förbättra allmänhetens kunskaper om riksdagen och dess arbete. Av konstitutionsutskottets handlingar som nu ligger framför oss framgår i stora drag det arbete som genomförts. Vi har arbetat med tre projekt. Det första gällde ett antal temaannonser som införts i Jämtlands läns dagstidningar samt de största vecko-, konsument och facktidningarna i Örebro län. Texterna har handlat om arbetsmiljön, försvaret samt social-, familje och alkoholpolitiken. Det visade sig ganska snart att det var stora svårigheter för en parlamentariskt sammansatt grupp att bli enig om de ämnen som skulle behandlas. Därför lämnades bl.a. energifrågan samt frågan om staten och kyrkan utanför detta program. Med ledning av dessa erfarenheter tror jag att vi numera är ense om att denna typ av information är alltför tungrodd och att annonsering av detta slag inte på långa vägar ger ett resultat som står i överensstämmelse med de ekonomiska insatserna. Mot den bakgrunden föddes tanken på att ge ut en riksdagsjournal som ger ett betydligt större utrymme för att behandla stora politiska frågor till hyggligare kostnader än metoden att genomföra en mycket omfattande annonsering. Försökskommun för den här riksdagsjournalen blev Uddevalla, och resultatet kan betecknas som gott, efter den mycket omfattande utvärdering som skedde av projektet. Ett andra projekt handlade om en regional dagspressannonsering i Örebro län. Det gällde en förenklad version av den tidigare riksdagsrapporten. Avsikten med dessa annonser var att belysa innebörden av vissa riksdagsbeslut. Informationen gällde bl.a. mervärdeskattehöjningen, barnbidragen, socialförsäkringen och u-hjälpen. I annonserna gavs också upplysning om var man kunde nå det egna länets riksdagsledamöter. Ett tredje projekt handlade om presentationen av de frågor som riksdagen hade att behandla under den kommande veckan. Det var en kort och populär presentation av riksdagens föredragningslista. Detta projekt genomfördes i Blekinge län, och jag är övertygad om att ifall det är riksdagens mening att gå vidare med dagspressannonsering, så är denna typ av annonsering väl motiverad och mycket angelägen. Det är på den här punkten som jag har förhoppningar om att såväl talmanskonferensen som konstitutionsutskottet är beredda att tillmötesgå de anspråk som följdriktigt framöver kommer att ställas, om utredarnas intentioner skall realiseras. Jag tror att informationsgruppen är helt enig om att med samma självklarhet som fullmäktigeförsamlingarnas föredragningslistor förs in som annonser i pressen borde riksdagens kommande veckoprogram med god redigering på samma sätt bli tillgängligt för allmänheten. Jag är övertygad om att vi — trots att det nu inte föreligger något förslag när det gäller denna flermiljonerssatsning som det kan bli fråga om -— så småningom kommer tillbaka till denna fråga. Det projekt som vi i dag har att ta ställning till gäller alltså utgivningen av en riksdagsjournal som skulle täcka hela Sverige. Utgångspunkten för detta förslag är, som jag erinrat om, att en politisk upplysningsverksamhet genom temaannonsering är svår att genomföra av utrymmes och kostnadsskäl. Detta talar till förmån för att i stället välja den metod som nu konstitutionsutskottet ställt sig bakom. Informationsgruppen har utarbetat en skiss till en 32-sidig journal, där regeringspartier och opposition i princip ges jämbördiga möjligheter att komma till tals. Denna kan alltså komma till användning under förutsättning att riksdagen bifaller förslaget. Uppgiften är att berätta något om hur riksdagen arbetar och om riksdagsarbetet med tyngdpunkt på de stora frågor som nu ligger framför oss. De ämnen som utvalts gäller främst rikets affärer, beskrivning av det statsfinansiella läget och hur man från olika håll vill bemästra problemen, strukturproblemens 1970-tal, arbetsmarknadsproblemen och energifrågorna. De fem partiledarna får utrymme för sina par'iers ideologi och politiska målsättningar under arbetsrubriken Sverige under 80-talet. Herr talman! Jag har med detta inlägg i all korthet önskat markera att informationsgruppen är i gång med det arbete som riksdagen ålagt oss. Arbetets omfattning har kraftigt reducerats sedan utredningen en gång lade fram sitt förslag. Gruppen har själv z£ktivt medverkat i ansträngningarna att hålla nere kostnaderna genom att begränsa sina önskemål. Talmanskonferensen har gått ännu längre i samma riktning. Det betyder att de förslag som nu konstitutionsutskottet presentera: är att betrakta som ett minimiprogram. Om riksdagen till äventyrs skulle komma på tanken att följa reservanternas förslag innebär detta att verksamhet2n läggs ned på obestämd tid och att vi inte kan tillgodogöra oss och vidareutveckla de erfarenheter som vunnits genom den försöksverksamhet som bedrivits under ett antal år. Framställningen handlar alltså om att vi i något vidgad omfattning vill fortsätta försöksverksamheten. Herr talman! Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har i motionen 1866 föreslagit att de medel som talmanskonferensen begärt, 3 920 000 kr., i sin helhet skall användas till kontinuerlig dagspressannonsering. Jag motsätter mig alltså utgivandet av en s.k. riksdagsjournal, dvs. en trycksak. Anslår riksdagen medel enligt utskottets hemställan under p. 2, så skulle det innebära att man kunde införa tio informationsannonser, var och en på ca 1 000 spaltmillimeter, i landets samtliga dagstidningar. 1 000 spaltmillimeter motsvarar en annonsstorlek på en dryg A 4-sida. Det är detsamma som en kvartssida i det större dagstidningsformatet och en halvsida i tabloid, dvs. kvällstidningsformat. En ansenlig aanonsmängd med riksdagsinformation heten Riksdagsinformation till allmänheten skulle således kunna gå ut till allmänheten, om man satsade pengarna på ett sådant förnuftigt sätt. Skulle man däremot satsa dessa nära 4 milj.kr. på en trycksak, skulle det bara räcka till ett enda nummer, om man — som förslaget lyder — skall täcka samtliga hushåll i landet. Med en dagspressannonsering når man också i stort sett samtliga hushåll — inte bara en utan tio gånger. Dessutom uppnår man i stor utsträckning en dubbeltäckning och även en tre och fyrdubbel täckning i en del av hushållen. Som bekant har många hushåll, familjer och enskilda i vårt land både två och flera tidningar dagligen. Här skulle man alltså få den angelägna upprepningseffekten redan med en enda annons. Den effekten får man i högsta grad genom en kontinuerlig annonsering. Riksdagens informationsgrupp har tidigare prövat en sådan kontinuerlig annonsering i ett par kortare omgångar. Därvid konstaterade man — vilket redovisas i talmanskonferensens förslag till riksdagen — att tidningsannonseringen pekar på en hög läsfrekvens och att läsfrekvensen utvisade en fördubbling vid andra annonsomgången, dvs. våren 1977. Jag är övertygad om, herr talman, att läsfrekvensen på dagspressannonsering från riksdagen skulle bli ständigt högre efter hand som de aktuella informationsannonserna skulle dyka upp i tidningarna. De 15 96 tidningsläsare som 1977 hade läst riksdagsannonserna så väl att de kunde återge innehållet skulle sannolikt öka till ett mycket högt procenttal om man nu ginge in för en kontinuerlig annonsering, förslagsvis tio gånger under det här året. Erfarenheterna på annonsmediaområdet ger nämligen klara besked om annonseringens stora effekter, inte minst genom upprepning. Vad som allmänt talar för kontinuerlig informationsannonsering i stället för utgivande av en separat, gratisutgiven trycksak är den genomslagskraft annonsen otvivelaktigt har bl.a. genom tidningsläsarens vanemönster. Man köper ju en tidning för att läsa den, för att få information. Man är mottaglig och receptiv. Man lär snart känna sin tidning eller sina tidningar. Man observerar särskilt vissa avdelningar i tidningen som ständigt återkommer. På samma sätt observerar man i ständigt högre grad annonser som återkommer i den tidning eller de tidningar man läser. När det gäller trycksaker — och i all synnerhet gratisutgivna sådana — förhåller det sig annorlunda. En broschyr är som regel en enstaka företeelse. Den är inte detsamma som en tidning. En tidning läser man ju varje dag eller så ofta den utkommer, och i allmänhet saknar man den enormt om det skulle brista i utbärningen någon dag. Tidningen vill man ha med hela dess innehåll —- även annonserna. Trycksaken i brevlådan har man inte ens bett om. I våra brevlådor hamnar ju nästan dagligen trycksaker, s.k. direktreklam. Jag skall här inte göra någon egentlig bedömning av dessa företeelser, bara konstatera att trycksaksreklamen i allmänhet går i papperskorgen eller soppåsen mer eller mindre direkt i de flesta hushåll. Många människor ber t.o.m. att få slippa direktreklam och trycksaker i sina brevlådor och brevinkast. I USA kan man för resten fylla i ett formulär och lämna in till posten för att därigenom slippa —- som man uppfattar det — detta elände. Det framgår också av informationsgruppens redovisning, som finns med i talmanskonferensens förslag till riksdagen, att hälften av mottagarna av den riksdagsjournal som riksdagen tidigare gett ut på prov över huvud taget inte hade uppmärksammat denna riksdagens utgåva. Det anges nämligen att 50 96 uppmärksammat trycksaken, som i förslaget nu alltså kallas riksdagsjournal. 15-20 24 uppgav att de hade läst den. Egentligen är det väl ganska upp2nbart att en informationsdrive från riksdagens sida —-även om den är temporär eller enstaka —-enbart bestående av en trycksak är tokig, när man betänker att en enda satsning kostar nästan 4 milj.kr. och att det då endast är 15-20 96 av svenska folket som verkligen tar del av den. Det är dyra läsare man då skaffar sig, och det har vi knappast råd med i nuvarande statsfinansiella läge. Det är också en ytterst väsentlig sak som informationsgruppen missar, om riksdagen beslutar att följa gruppens och utskottets förslag, och det är den högaktuella och löpande informationen. Jag anser i likhet med de flesta andra, som funderat över frågan om allmänhetens behov av information från riksdagen, att allmänheten helt enkelt har rätt att kräva fortlöpande och aktuell information från denna vår lagstiftande församling i landet. Endast ett besvärligt statsfinansiellt läge kan mctivera att denna information uteblir — och då endast temporärt i avvaktan på att de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Dagspressen ger förvisso en daglig information om vad som i stort tilldrar sig i riksdagen, men denna information är i första hand inriktad på nyhetsbevakning och ger inte alltid en allsidig bild av riksdagsarbetet. En komplettering som är aktuell i tiden i informationsannonseringens form är angelägen. Vad som bl.a. talar mot ens.k. riksdagsjournal är att en sådan absolut inte kan ge aktuell information. Detta är riksdagens informationsgrupp tydligen också på det klara med, men gruppen påstår att riksdagsjournalen överträffar dagspressannonsering när det gäller mera utförlig och grundläggande information om riksdagen. Jag tror personligen först och främst att informationsgruppen i det fallet har kommit litet snett i sin bedömning. En trycksak är knappast billigare och effektivare — det är dessa båda faktorer som skall ställas samman — än dagspressannonseringen. Det har gjorts undersökningar om effektiviteten på detta område. Framför allt måste riksdagen, i de: kärva ekonomiska läge som råder, i första hand prioritera det främsta informationsbehovet hos allmänheten, och det gäller aktualiteter — av riksdagen fattade beslut som är av betydelse för hela svenska folket eller för större eller mindre grupper av medborgare. Den informationen kommer man inte at. kunna ge förrän den är minst sagt nättstånden, om man kastar ut hela den aktuella summan på nära 4 miljoner på en enda trycksak, som tydligen skall ge djupinformation och omöjligen kan ge aktualiteter. Utskottets talesman herr Fiskesjö har gjort den bedömningen i en replik till mig att det här är fråga om ett både-och. Det är inte fråga om att annonseringen skulle vara sämre än en riksdagsjournal, utan här är det fråga heten Riksdagsinforma om fortsatt försöksverksamhet. Jag är helt på det klara med detta, herr talman, och det framgår av min motion 1866. Men den försöksverksamhet som det skulle innebära att nu ge ut en enda trycksak en enda gång tillsammans med all annan trycksaksreklam kan knappast ge någon som helst värdefull erfarenhet. Enda skillnaden mellan detta och det tidigare utgivandet är att trycksaken skulle nu nå hela svenska folket. Då kan vi väl konstatera att de prov som gjorts väl kan svara mot ungefär samma population som bildar underlag för SIFO:s och andra gallupinstituts mätningar. Man kan inte få fram någonting med att nu dela ut denna trycksak över hela landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion 1866.
Herr talman! Jag kan försäkra Göthe Knutson att vi i informationsgruppen angripit dessa frågor mycket förutsättningslöst. Vi har arbetat med olika metoder och kom ganska snart till den slutsatsen att om man valde journalen skulle vi få ut större effekt och mer utrymme för det budskap som riksdagspartierna har att gå ut med till människorna. Detta är inte något påfund enbart av oss. Vi har stått i nära kontakt med professionella informatörer med stor erfarenhet på just dessa områden. 20 96 läsare av en journal av detta slag som spridits i Uddevalla ansågs vara en hög siffra bland dem som sysslar med dessa saker, vilket har gjort det föreliggande projektet ganska intressant. När vi sysslar med annonser visar det sig vara svårt att få en nyanserad beskrivning av de problem som man vill göra allmänheten bekant med. En 32-sidig tidning ger mera svängrum för att klara ut de frågeställningar som gruppen tänkt belysa, om riksdagen nu beslutar bevilja dessa pengar. Efter kriget hade vi någonting som hette ekonomisk information. Den upplysningsverksamheten bedrevs i ett läge när de ekonomiska frågorna diskuterades mycket livligt i olika sammanhang. Den gjorde säkert sin nytta, och man hade ett visst utrymme för att beskriva de olika problemen. Jag är övertygad om att det bör finnas ett ganska allmänt intresse för att det svenska folket blir bekant med de något större frågeställningar som vi har att hantera under de närmaste åren. Det kan ge huvudgrupperingarna i svensk politik möjlighet att åskådliggöra sin syn på olika problem.
Herr talman! Jag kan mycket väl tänka mig att det finns professionella informatörer som påstår att en trycksak är utomordentligt effektiv. Men det finns också professionella informatörer på annonsmediaområdet, som påstår att annonsen är det bästa. Jag kan för egen del konstatera att jag här har pläderat för den ena formen av informationsmedia, nämligen dagspressannonsering.

Detta når man genom denna informationsannonsering, som det också talas positivt om i en motion med Olle Svensson som första namn. Om man väljer den föreslagna storleken, en A 4-sida inne i samtliga landets dagstidningar, får man ut informaticnen 10 gånger.
Herr talman! Jag kan konstatera att när det gäller möjligheterna att rädda statsfinanserna med hjälp av att avslå det här anslagsförslaget är meningarna tydligen delade inom moderata samlingspartiet. Partiets representant i informationsgruppen har från början tillstyrkt förslaget om två journaler. Göthe Knutson vill använda samma summa till annan information än en journal. Allan Hernelius vill inte bevilja några pengar alls. Göthe Knutson säger att han är medveten om att det här är ett led i en försöksverksamhet. Men samtidigt argumenterar han precis som om riksdagen band sig för hur den utåtriktac.e informationen skall läggas upp för all framtid. Som jag framhöll i mitt in edningsanförande är inte en informationsskrift av det här slaget ett medium som utesluter användandet av annonser för helt andra syften. : Det är kanske värt att påminna om att vi som har jobbat med den tidigare försöksannonseringen vet att det irte är det lättaste att i allmän enighet mellan fem partier och med mycket knappa tidsmarginaler komma överens om vad som skall finnas med eller inte i dessa annonser. Det är också ganska besvärligt att på rent allmänna grunder göra ett urval ur det stora flöde av beslut som fattas här i riksdagen. Men syftet med den riksdagsjournal vi nu utger är att i det stora perspektivet ge underlag för en samlad bedömning av vilka satsningar riksdagen skall göra för framtiden. Jag vill ännu en gång betona att vi inte låser oss för hur informationen skall vara upplagd genom att nu bifalla utskottets förslag.
Herr talman! Herr Fiskesjö mena: att jag skulle göra mig skyldig till en inkonsekvens genom att dels säga att jag är medveten om att det här rör sig om försöksverksamhet, dels vilja binda mig för den ena formen. Detta har jag litet svårt att se logiken i. Jag har konstaterat att när vi bara har en viss summa pengar —-om nu riksdagen anslår den summan; det finns mycket som talar för att man inte skulle göra det — bör vi rimligen använda den på bästa sätt. För att uttrycka mig enklare skulle jag vilja säga att vi bör lägga pengarna där de ger den bästa effekten. Det gör vi enligt min bedömning inte om vi lägger dem på den här journalen. Urvalet är svårt att göra, säger också herr Fiskesjö. Det gällde annonserna, om jag förstod herr Fiskesjö rätt. Jag kan försäkra herr Fiskesjö att det skulle vara precis lika svårt i så fall att göra urvalet i en trycksak, även om denna innehåller 30, 40 eller t.o.m. 50 sidor. Det är som bekant så att riksdagstrycket omfattar betydligt större volymer. heten Riksdagsinforma
Herr talman! Jag vill påminna om vad jag sade i mitt inledningsanförande. När det gäller annonseringen har vi en omfattande erfarenhet av de problem som den innebär och de fördelar som den ger. När det gäller den typ av information det nu är fråga om har vi inte denna breda erfarenhet. Av det skälet skall vi nu satsa på att se vilka effekter vi får fram av riksdagsjournalen. Det är som ett led i våra strävanden att få fram ett så gott beslutsunderlag som möjligt Som denna satsning bör göras.
Herr talman! I likhet med vad herr Hernelius gjorde tidigare tillåter jag mig att ställa följande fråga till herr Fiskesjö: Vilken erfarenhet tror man sig få utöver den man redan har genom att ge ut en riksdagsjournal en enda gång tillsammans med all annan brevlådereklam?

Herr talman! Jag skulle vilja sätta den här frågan i samband med den diskussion som f. n. pågår om förtroendet för våra folkvalda. Om man ser på de väljarundersökningar som genomförts av bl.a. statistiska centralbyrån så framgår det att en ökad andel av intervjupersonerna nu instämmer i negativa uttalanden om politikerna. Den negativa tendensen har stadigt ökat. Det är klart att denna allvarliga utveckling har olika orsaker. En är säkert bristande information tili allmänheten om riksdagsarbetet. Då bör vi nog vara tillräckligt självrannsakande gentemot dem som har att bevaka dessa frågor att vi konstaterar att vårt arbete inte alltid är organiserat på ett fördelaktigt sätt då det gäller att få så god och kontinuerlig information som möjligt. Vi bedriver oftast arbetet under sena kvällar så att det ligger i massmediemörker. Tidningar, radio och TV tvingas då att koncentrera sitt intresse till mer spektakulära händelser, där partiledarna och regeringsledamöterna uppträder. Det mer tålmodiga vardagsarbetet och mycket av informationen om olika beslut som fattas, kommer därmed bort. Jag instämmer i vad Bertil Fiskesjö och Göthe Knutson sagt om behovet av förbättrad information. Och jag missförstår självfallet inte någon av dem då jag ändå starkt vill understryka att den största informationsmängden självklart skall gå genom de reguljära nyhetskanalerna. Men den bör —-det har diskuterats av olika informationsutredningar - kunna kompletteras med olika former av information. En försöksverksamhet har genomförts. Läser man rapporterna i frågan finner man, tycker jag, positiva erfarenheter av både annonseringen i dagspress och försöket med utgivning av en särskild s.k. riksdagsjournal, som distribuerats till hushållen i en del av landet. Jag har i en motion understrukit behovet av att man inte stannar upp med annonseringen i den försöksverksamhet som pågår. När motionen nu besvaras med vad utskottet anfört så innebär det ett positivt ställningstagande till att man fortsätter med sådan information genom annonsering. De två informationskanalerna är inte, vilket har sagts här, konkurrerande alternativ, utan de tillgodoser olika informationsbehov. För mig är dock annonseringen en mycket värdefull kanal. Jag vill i fråga om den instämma i vad Göthe Knutson sagt. Och framför allt vill jag påpeka att s.k. påannonsering om vad som kommer att hända i riksdagen är viktig. Det skulle vara värdefullt att använda sådan information när man fullföljer försöket.

den det ej vill röstar nej. heten den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är ett viktigt instrument i strävandena att klara den fulla sysselsättningen. Det var under socialdemokraternas tid i regeringsställning som sysselsättningspolitiken blev ett av samhällets viktigaste områden. Såväl individens trygghet och välfärd som samhällets utveckling kom att stå i förgrunden för denna målsättning. Med detta som utgångspunkt lades grunden till den moderna arbetsmarknadspolitiken som vi sett så många goda resultat av. I anslutning härtill har ett stort antal bidragsformer vuxit fram för statligt stöd till företagen. Stödet har utgått både i form av bidrag och som lån i olika former. Jag skall inte här gå in på att försöka beskriva hela floran av stöd och bidragsmöjligheter som nu är introducerade och jag skall inte räkna upp alla de myndigheter som sköter hanteringen av stödet. Men det lär finnas ett hundratal sådana bidragsformer. I vår partimotion, nr 894, tar vi upp frågan om formerna för det statliga stödet till företagen och myndigheternas hantering av detsamma och kräver en inventering i syfte att förenkla stödet. Liknande krav framförs i motion 650 av Barbro Engman. 120 förenkla företagens och myndigheternas stödhantering.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

Utskottet har, oavsett dignitet och ursprung, behandlat motionerna lika och avstyrker samtliga. Motionerna har ett gemensamt drag, och det är att motionärerna vill gå till kamp mot vad man kallar bidrags och stödfloran. Moderaternas motion gäller förmodligen främst transfereringar och sociala bidrag - den är mycket kortfattad men man kan dra den slutsatsen. Socialdemokraternas motioner är inriktade på en översyn av stödet till näringslivet, där — det skall villigt erkännas — det har utvecklats en rik flora av stödåtgärder. När det gäller samtliga motioner men kanske främst då moderatmotionen kan det ifrågasättas om tidsläget är det lämpligaste för förändringar. Man kanske rent av kan fråga sig om det över huvud taget är lämpligt att nu dra upp varaktiga riktlinjer på dessa områden, så exceptionellt som tidsläget f. n. är. Det kan om s-motionerna främst sägas att det knappast ännu finns tillräckligt fasta hållpunkter för att göra de värderingar som man önskar på detta område. Det finns naturigtvis när det gäller dessa stödåtgärder åtskilligt av improvisationer, som alltså inte avses att vara beständiga; de har ibland t.o.m. karaktären av brandkårsutryckningar. Så länge vi befinner oss i ett sådant läge är en utvärdering knappast meningsfull. Det är så många bedömningar som måste göras och så många hänsyn som måste tas. Åtgärderna bör rimligen också ha verkat en viss tid, om man skall kunna göra en rimlig och rättvis värdering av dem. De här motionerna har, som Torsten Karlsson sade, varit på remiss hos arbetsmarknadsstyrelsen, statens industriverk, förvaltningsutredningen och sysselsättningsutredningen. Jag vill tolka remissvaren så att det inte finns särskilt mycket som tyder på att vi skulle ha ett akut utredningsbehov vid sidan om eller utöver de utredningar som är i gång eller utöver det arbete som utförs inom resp. verk. : När man sedan ser på motionerna finner man att motionen 356 av Tage Adolfsson m.fl. närmast innehåller ett krav på en ny besparingsutredning. Vi har haft en sådan, men den verksamheten avslutades i och med regeringsskiftet och uppgifterna blev i huvudsak överflyttade på förvaltningsutredningen, som har något annorlunda och kanske mera långtgående direktiv. Som ledamot i den utredningen kan jag säga att jag fann det föga meningsfullt att försöka nå samförstånd på de områden som motionen tar upp. Jag tror att den regering som vill göra någonting här säkerligen har tillräckligt underlag, eller kan skaffa sig sådant. Det ir ju närmast en ekonomisk-politisk bedömning vad man kan och bör göra här. Denna motion har också enhälligt avstyrkts. Detsamma kan sägas om motionen 650 av Barbro Engman, där motionären kräver en speciell utredning med sikte på de stödåtgärder som finns på företagssidan. Men inte ens hennes partikamrater har velat gå med på detta utredningskrav. När det sedan gäller den motion som har digniteten partimotion så förvånar jag mig faktiskt över Torsten Karlssons förvåning över att vi inte har tillstyrkt den, för här finns det ju inga större skillnader mellan majoritetens syn och reservanternas. Det måste ha varit digniteten som varit avgörande när man skrev reservationen, eller också var det en misstänksamhet mot regeringen när det gäller att följa upp vad sysselsättningsutredningen kommer med, som vi självfallet inte kan dela. Detta kan naturligtvis inte vara skäl för ett bifall till motionen. Både utskottsmajoriteten och reservanterna säger ju att det är angeläget att förenkla och effektivisera samt att se över stödåtgärderna. Men båda parter säger också att man i det avseendet måste avvakta vad sysselsättningsutredningen kommer med — så långt är man överens. Sedan kommer skiljelinjen, och den karakteriseras av att reservanterna vill ge regeringen till känna att den skall titta på och utvärdera det här resultatet. Från majoritetens sida förmenar vi att regeringen självfallet kommer att göra det när tiden är inne. Jag vill således, herr talman, till slut notera att skillnaderna icke är stora. Med detta vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Axel Kristiansson säger att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna inte är så stor. Det ger lätt uppfattningen att det mera är för formens skull som utskottsmajoriteten inte vill biträda oppositionens förslag. Det tycks vara huvudmotivet för avslagsyrkandet. När det gäller de yttranden som kommit in till utskottet måste man väl ändå säga att statens industriverk har en betydande dignitet. Industriverket säger bl.a. att man delar uppfattningen att det är angeläget att existerande former av finansiellt stöd till företagen inventeras samt att möjligheterna att reducera antalet stödformer och harmonisera bidragsvillkoren övervägs. Man måste väl ändå betrakta industriverket som en viss auktoritet i detta sammanhang. Även förvaltningsutredningen och sysselsättningsutredningen är inne på samma tankegångar. Utskottsmajoriteten borde alltså ha haft mycket att hämta ur dessa yttranden.
Herr talman! Nej, Torsten Karlsson, det är ingalunda illvilja mot motionärerna som gör att utskottet avstyrkt motionen. Viär i utskottet överens om att vi skall invänta sysselsättningsutredningens förslag. Frågan är då, som jag tidigare sade, om riksdagen skall rikta en pekpinne mot regeringen eller räkna med att regeringen kommer att göra denna utvärdering. Utskottsmajoriteten anser att det är en självklarhet att regeringen kommer att göra detta. I ett sådant läge har det väl aldrig hänt att riksdagen gjort ett uttalande till regeringen bara för att tillfredsställa en minoritet. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Bland inkomstförstirkningarna till den alternativa budget som socialdemokraterna presenterade under den allmänna motionstiden fanns också med ett förslag om höjningar av stämpelavgifterna vid förvärv av fast egendom eller vid uttag av inteckringar. Vi ansåg det befogat att förbättra budgetsituationen när motionen skre'vs, och mot bakgrund av de siffror vi fått oss till del i kompletteringspropositionen är det numera dubbelt befogat. Som vi alla vet lever detta land mer och mer på skulder. Jag har inte för avsikt att i dag ta upp någon större debatt om den ekonomiska politiken. Vi får snart tillfälle att diskutera de stora ekonomiska sammanhangen, då kompletteringspropositionen skall behandlas. Icke desto mindre yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen för att ge riksdagen möjlighet att redan nu förbättra statens ekonomi. Det rör sig om ca 440 milj.kr. i helårseffekt. Om det berättigade i att höja er. avgift av det här slaget och kanske förvandla den till en skattekälla kan man naturligtvis ha delade meningar. Det är väl tämligen säkert att stämpelskatterna redan i nuläget räcker för att betala samhällets kostnader för de inskrivningar som det här är fråga om. Men vår uppfattning är att en skatt av det här slaget är minst lika berättigad som många andra skatter, och mot bakgrund av de höga fastighetspriserna på senare tid torde den här grupper av skattebetalare ha ovanligt god bärkraft. Vi är medvetna om att en utredning f. n. arbetar med spörsmål som är förknippade med dessa avgifter, men i dagsläget anser reservanterna att man inte kan invänta utredningsförslaget, då budgeten behöver förstärkas omgående. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.